Herr talman! Amineh Kakabaveh har frågat mig om regeringens avsikter för att förmå Irak att avstå från att lagstifta om att tvinga minderåriga till giftermål. Amineh Kakabaveh har också frågat huruvida regeringen avser att ta upp frågan i internationella organisationer för att kraftsamla mot barnäktenskap i Irak och på andra håll i världen. Jag delar helt och fullt Amineh Kakabavehs oro för det lagförslag som diskuteras i Irak och som med nuvarande skrivningar riskerar att kraftigt begränsa flickors och kvinnors rättigheter. Förslaget skulle sänka åldern för giftermål för flickor från 18 till 9 år och kräva mannens tillstånd för att hustrun ska kunna lämna hemmet. Lagförslaget strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter, bland annat FN:s barnkonvention och FN:s konvention mot diskriminering av kvinnor som Irak har tillträtt. Om lagförslaget träder i kraft i sin nuvarande form skulle det utgöra en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Kontaktytorna mellan Sverige och Irak är många och ger goda möjligheter till politisk dialog om Iraks utveckling och respekten för mänskliga rättigheter. Regeringen följer frågan om denna lag noga och har vid flera tillfällen tagit upp den i bilaterala möten med irakiska företrädare såväl i Stockholm som lokalt genom vår ambassad i Bagdad. Därtill ger Sverige stöd till irakiska MR-organisationer, bland annat organisationer som arbetar med kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter och som genom upplysningsarbete strävar efter att väcka insikt och opinion mot lagförslaget. Lagförslaget diskuteras i EU-kretsen och i kontakter med FN-organisationer på plats. Vi kommer även fortsättningsvis att samråda i frågan för att med gemensamma krafter arbeta mot lagförslaget. Vi tillhör de länder som i FN:s generalförsamling och i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna driver förslag om internationella åtaganden i syfte att motarbeta barn och tvångsäktenskap. Vi har även delat med oss av de steg och åtgärder som vi från svenskt håll har vidtagit för att förebygga denna form av äktenskap.

Herr talman! Jag tackar Carl Bildt för svaret. Det är glädjande, och jag förstår - det är självklart - att Sverige har en röst och att Sverige har spelat en betydande roll. Till exempel när den ugandiska regeringen beslutade om anti-hbt-lagen agerade Sverige. Finansminister Anders Borg är inte i kammaren just nu, men han har varit där och gjort ett gigantiskt arbete. Jag hoppas verkligen att Sverige på många olika sätt, precis som Carl Bildt redogör för, har goda kontakter, möten, relationer och bistånd till ett land som Irak. Vad skulle vårt bistånd göra om det inte skulle vara behjälpligt för de barn och kvinnor som till exempel inte får gå i skolan och som måste ha heltäckande hijab? Det finns inte något civiliserat samhälle som gifter bort nioåringar. Det finns ingen civiliserad människa som kan tycka att det är bra. Dess värre är det välutbildade människor som ligger bakom dessa förslag. De har massorna med sig. Jag vill att utrikesministern ser detta i ett större sammanhang och i ett större perspektiv. Detta är en våg - en våg av kvinnofientliga krafter. I Iran har man till exempel också sänkt giftermålsåldern till att gälla nioåringar, fast för adoptivbarn. Den lagen har redan gått igenom. I Irak gick för inte så länge sedan - ett par år sedan bara - ett lagförslag om polygami igenom, även i det kurdiska parlamentet, med motiveringen att det finns många kvinnor vars män har dött i krigen eller att något annat har hänt familjerna. I den kurdiska riksdagen hade man denna motivering. Det finns alltså utbildade män, religiösa ledare och politiska ledare - de religiösa ledarna är politiska ledare - som driver detta. Därför är faran stor för att om detta går igenom går landet många år tillbaka, och det har det också redan gjort. Nyligen läste jag i en artikel i The Guardian en beskrivning i samband med förslaget Jaafarilagen, som kom helt överraskande för alla kvinnor i Irak den 8 mars, den internationella kvinnodagen. Många befarar att om detta går igenom går man tillbaka till profetens tid, ca 1 600 år eller mer. I artikeln refererar man till - vilket tyvärr också stämmer - att under diktator Saddam förvärvsarbetade mer än 89 procent av de irakiska kvinnorna och att det i dag är mindre än 14 procent. Tolvåringar kunde då gå vidare i skolan. I dag slutar tyvärr tolvåringar skolan. Upp till tolv års ålder får de gå i skolan. Sedan måste de bära burka. Det finns ingen trygghet, och man kan bli kidnappad. Familjerna tillåter kanske inte heller att man går i skolan. Detta gäller också de kurdiska delarna. Jag har bott i Irak, och jag har varit där. Jag har aldrig sett så mycket förtryck mot kvinnor. Jag ser det som händer på gatan och i hemmet med hedersrelaterat våld, syra som kastas mot kvinnor, självmord och allt detta. Det sker på grund av det förtryck och den repression som finns från alla möjliga håll. Jag hoppas verkligen att vi sätter det här i ett större perspektiv.

Herr talman! Först vill jag tacka Amineh Kakabaveh för att hon står upp för hotade och utsatta barn och kvinnor genom att ställa dessa viktiga frågor till utrikesministern. Jag vill naturligtvis också tacka utrikesministern för att han har kommit hit för att diskutera dem i dag. Jag trodde först inte att det var sant när jag fick höra talas om det lagförslag i Irak som vi talar om i dag - den så kallade Jaafarilagen. Det är något som hör hemma mer i en mardröm än i verkligheten. Men på fullt allvar föreslås nu att en lag ska införas i Irak som i ett slag skulle beröva barn och kvinnor deras mänskliga rättigheter. Det är en lag som bland annat skulle göra övergrepp mot barn lagligt genom att tillåta att flickor så unga som nio år får giftas bort. Den skulle tillåta våldtäkt inom äktenskapet, tillåta män att begränsa sina fruars rörelsefrihet och så vidare. Lagen är tänkt att gälla för den shiitiska majoriteten av Iraks befolkning. Den skulle bryta mot ett antal FN-konventioner som Irak har ratificerat, för att nämna några. Det handlar bland annat om barnkonventionen. Den strider även mot en artikel i landets egen konstitution som förbjuder diskriminering och olika behandling av landets medborgare grundad på exempelvis religion och kön. Samtidigt öppnar konstitutionen, som antogs 2005, för att relationsfrågor kan få avgöras på religiösa grunder. Därav har detta varit möjligt. Enligt landets nu gällande familjelagstiftning från 1959 är det rättssamhället som är ansvarigt för relationsfrågor och familjelagstiftning - inte religiösa ledare. Det är en relativt progressiv lag. Till exempel är äktenskap tillåtet från 18 år ålder, och undantag kan bara göras i speciella fall - då för flickor och pojkar över 15 år och efter domstolsbeslut. Detta ledde till att barnäktenskap minskade över tid. Men tyvärr har trenden vänt, och en dramatisk ökning av unga flickor som gifts bort har skett i Irak. Det vore givetvis katastrofalt att legalisera detta. Lagförslaget har också väckt berättigat motstånd från många håll. Såväl irakiska som internationella kvinnorättsorganisationer och människorättsorganisationer, domare och inte minst religiösa ledare från både sunni och shia har protesterat. Framför allt är det många irakiska kvinnor som kämpar på ett modigt och beundransvärt sätt för sina barns och sina egna rättigheter. De behöver verkligen vår solidaritet och vårt stöd. Nu gäller det att reagera och agera kraftfullt och att tala med hög och tydlig röst för dem som inte alltid kan göra sig hörda. Sverige har en tradition av att stå upp för mänskliga rättigheter i världen - en tradition som vi ska vara stolta över och leva upp till. Det är bra att utbildningsministern tar upp frågan om Jaafarilagen i bilaterala möten med irakiska företrädare. Det är bra att Sverige ger stöd till irakiska MR-organisationer. Men räcker det? Vad har det lett till hittills? Finns det mer att göra? Är det kanske dags att utrikesministern höjer tonen? Här duger ingenting annat än klarspråk - riktigt tydligt klarspråk. Det är, som Amineh Kakabaveh uttrycker det i interpellationen, barbari och legaliserad pedofili det handlar om. Vad händer egentligen på EU-nivå? Hur går det där? Räcker det att ta upp frågan på möten? Räcker det med verbala fördömanden eller uttalanden? Eller behövs det rent av något hot om något slags sanktioner när det handlar om så grova brott mot mänskliga rättigheter? Sammanfattningsvis skulle jag vilja be utrikesministern konkretisera vad han har sagt och gjort hittills och vad han avser göra härnäst. Vad anser han behövs för att stoppa detta? Den irakiska regeringen har lämnat en proposition på lagen, men den har ännu inte beslutats om av parlamentet i Bagdad. Rimligen bör det gå att påverka den om trycket blir tillräckligt starkt.

Herr talman! Den irakiska regeringen har antagit en proposition och skickat den till parlamentet. En regering som vi har kontakter med har alltså antagit ett lagförslag och skickat det till parlamentet - ett förslag som gör äktenskap med nioåringar legalt, och dessutom med flera. Det är alltså äktenskap med flera barn. Denna regering har vi kontakt med. Tack och lov har parlamentet, på grund av att det har varit val, inte hunnit ta ställning till detta förfärliga, omänskliga lagförslag. Jag tycker att det är mycket bra att Sveriges utrikesminister klart deklarerar att vi protesterar mot detta och att det strider mot internationella avtal, överenskommelser och deklarationer. Men jag tycker att det behövs mer än att bara protestera här. Det här är så unikt och förfärligt att man måste göra någonting annat än att bara protestera i några meningar i Sveriges riksdag. Man skulle till exempel kunna kalla den irakiska ambassadören till UD och lämna en protestnot. Man skulle kunna ta hem den svenska ambassadören från Bagdad ifall detta träder i kraft. Man måste kunna göra någonting mer än att protestera, både i Sverige och i EU men även på det internationella planet. Det här är helt upp och ned och så förfärligt att det inte kan accepteras. Det räcker inte att bara protestera i Sveriges riksdag. Jag tycker att Sveriges regering bör göra mer. Min fråga till utrikesministern är: Skulle utrikesministern kunna konkretisera vad han tänker göra för att protestera mot detta? Det kan inte vara rimligt att man gifter sig med nioåringar.
Herr talman! Jag tror att den beskrivning som Amineh Kakabaveh ger av den allmänna utvecklingstendensen inte bara i Irak utan i regionen i nästan dess helhet i grova drag dess värre är riktig. Det är en mycket bekymmersam utveckling. Vi ser att de sekulära samhällena och de sekulära delarna av samhällena i regionen hamnar under ökat tryck. Det är någonting som självfallet bör bekymra oss och som bekymrar oss och bekymrar framför allt kvinnor i regionen i dess helhet. Vi måste försöka agera på olika sätt. Detta är en del av problematiken. För att vara korrekt är det inte beslutat och förslaget inte sänt av regeringen till parlamentet ännu. Det är ett lagförslag som har tagits fram av ett parti med en mycket tydlig inriktning, förmodligen som en del i spelet inför det parlamentsval som hölls den 30 april. Nu pågår regeringsbildning i Irak. Det är viktigt att se till att det här lagförslaget aldrig kommer vare sig från regeringens bord eller på parlamentets bord eller framför allt inte ut ur parlamentsbyggnaden - om man nu ska uttrycka sig på det sättet. Såvitt jag förstår saknar det förankring i det shiitiska ledarskapet i an-Najaf, vilket kan vara viktigt i sammanhanget. Det här går helt enkelt för långt. Därmed är det viktigt att utnyttja de möjligheter till dialog och påverkan som finns. Jag vet att frågan står mycket högt på dagordningen för FN:s särskilda representant i Bagdad - som jag råkar känna och som jag dessutom har haft kontakt med också i denna fråga - och självfallet inom den europeiska unionen. Det pågår som sagt en regeringsbildning i Bagdad. Vad den kommer att sluta i vet åtminstone inte jag. Det är möjligt att någon annan vet, men jag vet inte det för ögonblicket. Det här är möjligtvis en av de spelbrickor som finns i sammanhanget. Jag kan försäkra att vi kommer att utnyttja de möjligheter som vi kan ha. Det kan ske bilateralt. Det kan ske genom den europeiska unionen och FN, som spelar en betydelsefull roll i Bagdad för att försöka att se till att lagförslaget icke kommer i närheten av att bli någon lag. Lyckas vi med det är bra, men det finns fortfarande anledning att vara bekymrad över den allmänna tendens som finns både i Irak och i regionen i dess helhet. Det kommer att krävas insatser från oss och andra under en lång tid framöver.

Herr talman! Tack, utrikesministern! Tyvärr måste vi bära den här oron med oss. Det är inte någonting särskilt roligt, kan man säga. Det är en väldigt svår situation för miljontals kvinnor i Somalia, i Nordafrika efter den så kallade arabiska våren, i Irak, i Iran och i Saudiarabien, för att nämna några. Det är vissa grupperingar, kan man säga, en enad religiös-politisk kraft som ligger bakom det hemska, fruktansvärda, omänskliga förslaget. Jag kan inte ens tala om barnäktenskap; det är helt enkelt pedofili. Det är legitimering av pedofili, pedofililag, våldtäkt på barn, inget annat. Vi vet hur situationen är för kvinnorna i Irak, som vi pratar om nu. Könsstympning förekommer, till och med i de kurdiska delarna. Man säger att över 80 procent av kvinnorna i byarna drabbas. I Egypten är det likadant, och i många delar av Afrika har det blivit mycket sämre på sistone. Det kommer kvinnor därifrån också hit, och därför måste vi verkligen på alla möjliga sätt försöka stoppa det här lagförslaget. Det kan hända att män åker tillbaka till Irak från europeiska länder och gifter sig med en nioåring, och det är fruktansvärt. Det berör även oss och vårt eget rättssystem. Det finns faror. Kvinnorna i Mellanöstern har kämpat hela sitt liv. I dag slängde en kvarts miljon kvinnor i Iran sin slöja i protest mot regimens barbariska lagar mot kvinnor. Jag menar att kvinnorna protesterar. De sekulära kvinnorna i muslimska länder kämpar för sina rättigheter. Men det är inte de som sitter i parlament. Det är inte de som stiftar lagarna. De få kvinnor som finns där är med regeringarna, med i detta system, för att kunna bli en del av det politiska systemet. Därför behövs mer än någonsin Carl Bildts och Sveriges röst, en samlad röst. Jag tror inte att det finns några länder, möjligen enstaka, som skulle tycka att det var okej med äktenskap med nioåringar. Därför finns det goda framtidsutsikter till att kunna samlas och enas kring detta och försöka få den irakiska regeringen att inte ta det här förslaget till parlamentet. Kommer det dit vet vi inte hur det blir. Vi kan inte den irakiska regeringens sammansättning ännu, men det kommer inte att vara några radikala utan reaktionära religiösa krafter, tyvärr. Det gäller också de kurdiska delarna, där man fick igenom polygami. Man hade en hel motivering för det. När det gäller den irakiska konstitutionen hjälpte USA och västvärlden till. Jag kommer ihåg att under valrörelsen 2005 gav Dick Cheneys fru 50 miljoner dollar till alla kvinnoorganisationer i hela Irak för att de skulle propagera för den här konstitutionen. Det blev så att religionen är överordnad demokrati och rättssystem. Då finns det alltid en fara för kvinnor och barn, som är de mest utsatta.

Herr talman! Det är sant att det håller på att bildas en ny regering i Irak. Förhoppningsvis minskar riskerna för att man får igenom det här lagförslaget. Vi hoppas verkligen att Sveriges regering och alla andra goda krafter i världen står upp och försöker stoppa det. Det här skulle naturligtvis få förödande konsekvenser för de irakiska barnen och kvinnorna. Men risken är också att mörka och bakåtsträvande krafter på andra håll inspireras att fara fram på liknande sätt. Barnäktenskap är ett stort problem i många delar av världen. Jag såg en uppgift att ca 30 000 barn gifts bort i världen varje dag och att det skulle finnas i storleksordningen 111-113 miljoner barnäktenskap. Globalt sett är förlossningskomplikationer den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år. Givetvis skulle en sådan här lag också leda till ytterligare splittring i Irak mellan religiösa grupper, samtidigt som det riskerar att göra landet ännu mer instabilt och våldsamt, när vissa medborgare behandlas på ett sätt och andra medborgare på ett annat sätt. Det är klart att detta beror på fattigdom. Föräldrar kan drivas av fattigdom till att sälja sina små flickor, men en stor del av förklaringen är naturligtvis också den riktigt otäcka, grundlägganden synen på flickor och kvinnor som egendom som kan säljas och förbrukas. Det är där vi måste vara oerhört tydliga och tala ett riktigt starkt klarspråk. Jag hoppas verkligen att utrikesministern kommer att vara riktigt skarp och tydlig för dem som behöver höra det här.

Herr talman! Jag välkomnar att utrikesministern är så tydlig i denna fråga. Men jag tror att det behövs mer än att vara tydlig, som jag sade i mitt förra inlägg. Tyvärr fick vi inte höra så mycket om konkretiseringar, mer än att vi tycker att detta är förfärligt. Även om valet ägde rum för några veckor sedan verkar det tyvärr som att det är samma regering och samma partier som ska bilda majoritet även i kommande regering. Problemet är inte, Carl Bildt, att det är ett parti som tycker så, utan att det var regeringen som antog en proposition. Det är regeringen som har tagit fram och antagit ett så förfärligt förslag, oavsett vilka partier som ingår i den koalitionen. Det är det som är problemet. Koalitionen består av många organisationer och partier. Hade det varit bara ett parti som hade tyckt så hade det varit en annan femma. Nu är det en regering som tycker så. Glädjande nog har många i Irak protesterat mot detta. I irakiska Kurdistan har man sagt tydligt och klart att man är emot detta. Kommer parlamentet att anta förslaget kommer man inte att tillämpa det i irakiska Kurdistan. Detta är mycket välkommet. Vad jag hoppas av utrikesministern är lite mer konkretiseringar av vad Sverige är berett att göra. Har man över huvud taget fört en dialog med Iraks representanter i Sverige? Är man beredd att göra det och att skicka en signal i alla fall till en kommande regering? Vi har ju representanter för regeringen här. Är man beredd att göra åtminstone det lilla?
Herr talman! Jag vet inte om Jabar Amin lyssnade på mitt interpellationssvar. Svaret på en del frågor som han ställde fanns faktiskt i svaret. Jag noterar att Jabar Amin välkomnar att jag är mycket tydlig i frågan, men sedan vill han att jag ska vara mer än tydlig. Oppositionspolitikerns roll är ibland sådan, men tydlig är jag, mer än tydlig. Jag vet inte riktigt vad detta innebär, om jag ska vara alldeles ärlig. Tydliga är vi, och det ska vi fortsätta att vara. Det finns tendenser i hela regionen. Amineh Kakabaveh nämnde hedersmord som ett annat fenomen som vi på olika sätt med de insatser som vi kan göra försöker att få bukt med. Har vi lyckats? Nej. Har vi räddat några? Ja. Ska vi fortsätta med all vår kraft? Absolut. Detta är ännu ett uttryck för de tendenser som finns. Det handlar om att arbeta konkret i de konkreta fallen. Lagstiftningen är ett konkret exempel, och, som sagt, det står åtskilligt i interpellationssvaret om vad vi gör och vad vi avser att göra i den delen. Men sedan handlar det om ett långsiktigt opinionsbyggande, om att stödja kvinnoorganisationer, människorättsorganisationer samt verka för en öppning och modernisering av det irakiska samhället genom samarbete med omvärlden på olika sätt. Om dessa samhällen sluter sig inom sig själva och går tillbaka tusen år i tiden är det klart att vi då hamnar i en annan situation. Det gäller att på olika sätt ta dessa samhällen framåt. Där spelar det samarbete som vi har genom olika internationella organisationer - Förenta nationerna, Europeiska unionen och andra - en betydelsefull roll. Jag kan lova att vi kommer att fortsätta att vara mycket tydliga. Så mycket mer än så kan man inte lova.

Herr talman! Tack, Carl Bildt. Jag välkomnar varmt och det är glädjande att utrikesministern lovar att denna lag inte ska gå igenom. Det hoppas vi verkligen att den inte gör. USA är ett land som stöder den här regeringen, eller har stött i alla fall. Det är tack vare USA som den här regeringen kom till makten. Shiiterna vill nu också ha sharialag. Iran gör sitt yttersta för att det ska bli precis som i Iran; det vet vi. Därför är det viktigt att utrikesministern pratar med Obama, Ban Ki Moon och med Catherine Ashton, som är engagerad i många människorättsfrågor direkt när det gäller Iran och många andra länder. Jabar Amin menade att man ska vara mer konkret och gärna diskutera det i EU. Det är väldigt viktigt att man via diskussioner kan föra fram sina egna förslag och det som kommer att gå igenom. Rent konkret kan man ta till exempel telefonluren och ringa upp eller skriva att det nu är allvar. Den regering som kommer att bildas är samma människor och partier som har kommit med det här lagförslaget. Det finns ju en fara. I Jemen, till exempel, har man infört detta. Det var där som den åttaåriga tjejen dog av inre blödningar på bröllopsnatten - man kan faktiskt kalla det för våldtäktsnatten. Det är så fruktansvärt. Nu är Anders Borg här också. Jag hoppas att både han och utrikesministern gör detta till en fråga där Sveriges röst kommer att höras för att man ska kunna hjälpa dessa flickor.
Herr talman! Jag har egentligen inte mycket att tillägga efter Amineh Kakabavehs senaste inlägg. Jag tror att vi i allt väsentligt är eniga, både om hur förfärligt detta lagförslag är och om vikten av att utnyttja de möjligheter som vi har att påverka just detta. Vi ska verka långsiktigt för en bättre ställning för kvinnor och barn och andra utsatta grupper i irakiska och andra samhällen där de tendenser som vi har diskuterat under dagens debatt dess värre har blivit starkare under senare år. Jag tackar alla för debatten!